Herr talman! Herr Ahlmark säger att det finns ett parti som alltid talar om miljöfrågor. Men vad gör herr Ahlmark själv? Det han talar om tycks aldrig ta slut. Riksdagen får med jämna mellanrum en repetition av frågan om Brofjorden, och vi börjar kunna herr Ahlmarks argumentering i det sammanhanget. Nu är herr Ahlmark otålig och nyfiken på att få reda på vad promemorian kommer att innehålla. Det har meddelats att denna PM kommer i december, och då får vi det underlag som herr Ahlmark efterlyser. Vad vi vill från civilutskottets sida är ju att man skall ge sig till tåls och avvakta promemorian för att sedan få i gång en debatt om dessa frågor. Man kan inte begära att synpunkterna skall lämnas ut i förväg. Så brukar inte utredningar göra. Det är så kort tid som återstår att jag tycker att herr Ahlmark gott kan vänta till dess promemorian föreligger, och då kan vi kanske få litet nya nyanser i den här debatten och inte ständiga upprepningar av vad vi förut har hört och vet.

Herr talman! Det är möjligt att herr Ahlmark inte direkt har sagt att man bör placera det planerade raffinaderiet i Göteborg i stället för vid Brofjorden, men föreningen Rädda Brofjorden har dock gång på gång hävdat att Göteborg är en mycket bättre lokaliseringsort för detta raffinaderi, eftersom man där redan har så mycket föroreningar samlade att litet mer eller mindre skulle göra varken från eller till. Det där är tydligen ett resonemang enligt det gamla receptet att tål åsnan den käppen så tål hon väl litet till, ända till dess ryggen knäckts. Vi i centern hävdar att det är minst lika viktigt att skapa god fritidsmiljö under de cirka 300 dagar per år som de flesta tillbringar på hemorten som att man bevarar förnämliga fritidsområden dit människorna kan åka under semestern eller vid veckoskiften under sommaren. Mot den bakgrunden har vi alltså motsatt oss en lokalisering till Göteborg av det raffinaderi som herr Ahlmark under alla förhållanden inte vill ha lokaliserat till Brofjorden.
Herr talman! Herr Ahlmarks senaste inlägg ger belägg för hur pass begränsat herr Ahlmarks engagemang i miljövårdsfrågorna egentligen är.

Bara man får skicka den från kusten till inlandet skulle helt hastigt denna miljöbesvärande industri vara acceptabel. Det är egentligen rätt cyniskt eftersom Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan ju i alla fall har en befolkning på något över 100 000 invånare som skulle få en något försämrad miljö. Däremot är befolkningen i området vid Lysekil och Nr 122 Strömstad betydligt lägre. Om man verkligen vill försöka åstadkomma Fredagen den något på miljövårdsområdet inbjuder jag på nytt herr Ahlmark att ansluta 5 november 1971 sig till de synpunkter jag anförde i det första inlägget. Vad riksdagen kan — — göra är nämligen att stödja åtgärder för utveckling av teknik och = Den fysiska riksplaforskning och framför allt också att se till att det ställs ekonomiska + neringen m.m. resurser till förfogande för denna verksamhet för att komma till rätta med både den miljöförstörelse som vi redan på olika sätt åstadkommit och försöka minska de olägenheter som följer av denna industri som i dag behöver etableras. Herr Ahlmark svarade inte alls på frågan om han som ett alternativ till Västkustlokaliseringen ville ha en minskad petrokemisk industriell verksamhet i Sverige eller om han vill ha en minskad eller på annorlunda sätt producerad elkraft i detta land. Han talade bara om nödvändigheten att skydda kusterna från föroreningar. Bara man får skicka oljan från kusten skulle det helt hastigt vara bra, Jag kan knappast tycka att det är en särskilt fin form av miljövård. Miljövård måste väl ändå betyda att man försöker begränsa utsläppen var de än i landet släpps ut och om möjligt komma till rätta med problemen helt och hållet. Det måste vara målsättningen för riksdagens miljövårdsarbete.
Herr talman! Jag tycker att det var bra att herr Torwald i sin replik visade att hans första anförande var helt onödigt. Han polemiserade mot något som jag inte sagt. Jag har inte förordat att raffinaderiet skulle förlagts till Göteborg. Det byggde hela hans tal på. Det är bra att det nu blivit klart att jag inte sagt så. Herr Grebäck säger att också jag talar om miljö, där är vi lika goda kålsupare. Ja, men det är en skillnad, herr Grebäck: när vi kommer till de konkreta fallen jobbar jag också för saken. Om det är på det sättet att man från regeringens sida bryter mot principer som man slagit fast under 1960-talet, då gäller det för dem som är uppriktiga miljövänner att säga ifrån. För dem som påstår sig vara miljövänner men inte säger ifrån blir det mera en läpparnas bekännelse. Herr Grebäck säger att vi skall ”ge oss till tåls”. För mer än ett halvt årtionde sedan förklarade Olof Palme att det var ”bråttom” att få fram denna fysiska riksplanering. Men ännu har den inte kommit. Hur länge skall vi ge oss till tåls? Och medan arbetet pågår är det väl bra om vi politiker försöker påverka regeringen vad gäller principerna för den fysiska riksplaneringen så att man inte beslutar om nya miljöförstörande industrier förrän man har en fysisk riksplanering, att man får alternativa förslag så att man vet vad man har att välja emellan och att de grundläggande principerna för den fysiska riksplaneringen skall läggas fast genom beslut här i riksdagen. Och så till herr Mattsson i Skee som jag över huvud taget inte förstod. Han sade att jag hade en begränsad syn på miljöfrågorna, att jag skulle anse att bara man flyttade oljan någon annanstans så var det bra. Det är klart att det finns en hel rad olika problem som uppstår oavsett var oljeindustrin ligger. Men debatten om den fysiska riksplaneringen bygger 63 ju på tankegången att vissa delar av landet, vissa kustavsnitt t.ex., från miljösynpunkt är värdefullare än andra. Och när man gör en fysisk riksplanering skall man se till att inte hela detta kustavsnitt kommer att beläggas med oljeindustri utan att man kan placera den någon annanstans. Menar verkligen herr Mattsson i Skee att från miljösynpunkt är det helt likgiltigt var man placerar ett raffinaderi?

Herr talman! Herr Ahlmark säger att det är angeläget med planering och att de som inte i allt delar hans uppfattning har en annan äsikt därom. Jag vet ingen som inte anser att det krävs planering — det är ju därför som man inom civildepartementet arbetar med dessa frågor. Sedan gör herr Ahlmark det lätt för sig när han säger att det skall vara miljövänlig i stället för miljöfarlig industri i Bohuslän men inte anför ett enda exempel på sådan miljövänlig industri. Är det textilindustrier som skall byggas i Bohuslän? Eller vad är det för slag av miljövänlig industri som herr Ahlmark tänker på? Han måste ju ändå ha tänkt i den här frågan när han säger att han avvisar all miljöfarlig industri men är beredd att acceptera miljövänlig sådan. Jag tror att vi måste acceptera både den ena och den andra. Sedan läser herr Ahlmark upp en lang lista med krav från industrier som önskar lokalisera sig till Västkusten. Men, herr Ahlmark, det är väl inte samma sak som att dessa industrier också kommer att förläggas dit? Vi skall ju få en riksplan för att vi skall kunna styra utvecklingen bättre än hittills. Herr Ahlmark kommer sedan med ett påstående som överraskar mig. Han säger att vi för närvarande inte har någon lagstiftning som är tillämplig för sådana här frågor. För att inte ta för mycket tid i anspråk hänvisar jag till att utskottet på s. 10 har redovisat vad som här förekommit. Koncessionsnämnden ansåg sig inte kunna avgöra frågan utan hänsköt den till regeringen. Det gjorde den i kraft av 68 miljöskyddslagen. Jag uppmanar alltså till innanläsning när det gäller den frågan. Sista frågan från herr Ahlmark gällde huruvida vi från socialdemokratisk sida menar att sådana här spörsmål skall vara förankrade i lagstiftningen. Svaret är kort och gott ja. För närvarande arbetar man nämligen med att få fram en lagstiftning på detta område för att kunna styra utvecklingen bättre än vad som hittills kunnat ske. Men man kan omöjligen, i väntan på att denna lag skall stiftas, lägga en död hand över landet när det gäller industri med sådana miljöaspekter som vi är ängsliga för — och som naturligtvis i möjligaste mån kommer att begränsas. Som herr Ahlmark vet har man ställt stora krav på det raffinaderi som kommer att byggas vid Brofjorden.
Herr talman! Beträffande den konkreta frågan om Brofjorden återstår väl inte mycket att säga; där har man ju redan satt i gång. Men det bör erinras om att när aktionsgruppen Rädda Brofjorden tillskrev de olika partierna var det bara vänsterpartiet kommunisterna som uttalade sig mot — Nr 122 att man skulle förlägga ett oljeraffinaderi till Brofjorden. Jag vet inte Fredagen den vilka insatser herr Ahlmark gjorde i folkpartiet då för att få sitt parti att 5 november 1971 ge samma svar. fr Jag har ju avgivit ett särskilt yttrande, och mina synpunkter finns = Den fysiska riksplaredovisade där. Men vad som gjorde att jag nu begärde ordet var närmast = neringen m.m. herr Mattssons anförande. Han menade att uppgiften om att fyra industricentra grundlagts på Västkusten måste vara fel eftersom Göteborg redan var ett industricentrum. Det är riktigt, det borde ha stått tre. Men det kan ha sitt intresse att i sammanhanget ta in frågan om Göteborg. När jag talar om de tre nya industricentra som har grundlagts och vad som kan följa i form av nya lokaliseringar kring dessa industricentra menar jag att man måste se också Göteborg i sammanhanget. Frågan om att förlägga oerhört tunga, miljöförstörande industrier på Västkusten gäller naturligtvis också Göteborg. Om man tittar på de privata oljeraffinaderiernas planer framöver finner man att dessa inte står främmande för att göra mycket större utbyggnader av oljeraffinaderier i Göteborg än vad man har fått i exempelvis Brofjorden. En sak kan man inte komma förbi i detta sammanhang, men den har man givetvis inte velat diskutera. Var man förlägger oljeraffinaderier och petrokemiska industrier är inte bara en miljöfråga som berör ett visst område. Det är obestridligt att om storföretagen får fullfölja bara några av sina planer, får det väldigt stora konsekvenser för annan industri, bl.a. för järnbruksindustrin, och då får man en ytterligare avfolkning av stora landsdelar. Därför måste vi få en bredare debatt än bara kring frågan om att oljeraffinaderier är miljöförstörande om de läggs på en viss plats. När jag höll ett något längre anförande i anslutning till civilutskottets betänkande nr 22 ville jag just betona att man inte skall ha några förhoppningar om den s.k. riksplaneringen och de planer som utarbetas inom inrikesdepartementet, för de skiljer sig inte på något sätt från den hittillsvarande planeringen. Herr Ahlmark gör här samma misstag som alla andra när han diskuterar frågan om en fysisk riksplan och ställer så stora förhoppningar på den.

Herr talman! Här i debatten har Bohuslän i det förgångna närmast framställts i ett något romantiskt skimmer. Bohuslän har inte haft det romantiska skimret i det förgångna. 1930-talets stenarbetare vet det, och på den fronten börjar svårigheter åter uppkomma i norra Bohuslän. Det finns ingen romantik i det området nu heller, trots att det är omgivet av rent vatten. För att denna eftersatta bygd skall utvecklas så som människorna kräver är det en förutsättning att det verkligen kommer industrier till dem. 65 Det talas om rena industrier. Ja, det går att ha önskedrömmar om rena industrier, men många gånger är det svårt att dra en skiljelinje mellan vad som är en absolut ren industri och vad som är en något smutsigare. Man kan diskutera hur smutsig den petrokemiska industrin egentligen är. Herr Ahlmark säger att om vi nu inte skulle lägga någonting av oljeindustri eller petrokemisk industri på Västkusten är det statens skyldighet att se till att det i stället kommer rena industrier. Det har herr Ahlmark redan sagt två gånger, och jag ansluter mig till tanken men är litet förvånad över hans tro på statens förmåga. Det är alltså just staten som skall göra det, och visst har den ett ansvar, men det måste också finnas ett ansvar hos de 95 procent av industrin här i landet som är privatägd. Herr Ahlmark vet ju att han kan vända sig till en nära partivän och diskutera de problem som förekommer även i fråga om de rena industrierna i de områden som vi talar om i dag; 390 personer har friställts från industrier inom Facitkoncernen i norra Bohuslän. En landsdel måste ha sysselsättning, och visst krävs planering. Utskottets uttalande förefaller mig vara balanserat, och jag yrkar bifall till dess hemställan. Beträffande vad herr Ahlmark har sagt vill jag faktiskt ansluta mig till den uppfattning som herr Grebäck framfört: Man kan i många fall endast svara jaså.

Herr talman! Det är väl så, herr Ahlmark, att detta inte är en formdebatt, som man försöker göra det till, utan en debatt om realiteter. Att ständigt återkomma till handläggningen av detta ärende kan säkerligen för människorna i den landsända det gäller göra ett ganska egendomligt intryck. Här är det ju fråga om liv och arbete. Man ser att underlaget sviktar, och när man då har fått chansen till en industrialisering i Lysekilsområdet, är det självklart att man tar den och försöker göra det bästa möjliga i avvägningen mot miljöintressena. Vi är ju inte i den lyckliga situationen att vi kan välja och vraka. Inte heller är vi i den lyckliga situationen att vi kan dirigera industrier till Lysekilsområdet och till andra ställen i Bohuslän allteftersom vi behagar. Vi kanske behövde ha starkare styrmedel, och det är möjligt att herr Ahlmark är inne på den linjen; det framgår av hans inlägg här. Kanske den dagen kommer när regeringen föreslår att vi skall ha större makt över industrin, och då kanske vi får anslutning från herr Ahlmark i det avseendet. Detta har blivit en debatt om Brofjorden, och jag vill bara summera den politiska konstellationen här i riksdagen. Regeringen, socialdemokraterna och centerpartiet är eniga i denna fråga. Den grupp av riksdagsledamöter som återfinns på Bohusbänken är också enig, som man märker efter herr Abergs inlägg nu och tidigare. På den andra sidan, om jag kan tolka debatten rätt, har vi kommunisterna, som inte vill vara med om denna lokalisering, och vi har folkpartiet för övrigt — utom herrar Berndtsson och Aberg — med herr Ahlmark som talesman, som vill att man skall hindra denna industrilokalisering. Det kan mähända vara bra för människorna i Bohuslän och i de berörda trakterna att klargöra för sig den politiska konstellation som har uppstått i den här debatten. Den är, - Nr 122 som jag sade, inte en formdebatt utan en debatt om realiteter. Fredagen den Man har fört en väldig propaganda med all den kraft som massmedia 5 november 1971 kan mobilisera med utgångspunkt från den förening som kalas Rädda — — — Brofjorden. Jag skulle vilja säga att det gäller för oss att rädda Bohuslän. — Den fysiska rikspla
Herr talman! Jag måste reagera litet mot Evert Svenssons sätt att dra de politiska skiljelinjerna i denna fråga. Folkpartiet har mig veterligt inte i vare sig partigruppen eller partistyrelsen — jag tillhör bådadera — givit herr Ahlmark någon fullmakt in blanco att föra hela partiets talan. Herr Ahlmark är engagerad hårt i dessa frågor och han för fram sina synpunkter; andra folkpartister bör ha rätt att föra fram sina om de vill. Men jag måste reagera när Evert Svensson säger att herr Ahlmark är talesman för hela partiet med undantag av Henry Berndtssons och mina synpunkter.
Herr talman! Innan vi slutar den här debatten har jag ett behov av att invända mot herr Ahlmarks påstående att vi inte i utskottet skulle ha reagerat mot regeringens sätt att handlägga dessa frågor.

Jag tycker att då borde herr Ahlmark kunna vara belåten med det sätt på vilket departementet tänker handlägga saken och inte fortsätta att kverulera över vad som har skett i det förflutna när det gäller Brofjorden. Vi menar, att när vi har inhämtat detta från civildepartementet, så visar det att det är så här det skall gå till i fortsättningen, och då har vi — såvitt jag förstår — uppnått vad herr Ahlmark vill. Så här skall det alltså gå till i fortsättningen. Det brukar ju vara så att om en syndare sig bättrar får han förlåtelse, och det är väl inte god psykologi att fortsätta att klanka på honom — då kan han ju bli aggressiv och ångra sin bättring. Jag tycker att vi här med tillfredsställelse bör konstatera att regeringen talar om, att så här har regeringen tänkt sig att dessa frågor skall handläggas i fortsättningen. Det är väl inte nödvändigt för utskottet att hålla på och tjata om att så får det inte gå till, när regeringen säger att så skall det inte gå till.
Herr talman! När herr Svensson i Kungälv börjar tala om konstellationer i det här sammanhanget finns det anledning att något erinra om den mycket långa utveckling i det här landet som ligger bakom lokaliseringen just till Brofjorden. 67 Om man skall tala om konstellationer, så har det väl närmast varit regeringspartiet och de borgerliga partierna som varit anhängare av den här typen av anpassning av planeringen efter storföretagens krav och önskemål, vilket har avfolkat stora delar av landet inklusive norra Bohuslän. Jag har all förståelse för att det finns människor både i Bohuslän och på andra håll som ser det här som någonting näraliggande — här kan vi ordna sysselsättning åt oss — och därför accepterar en sak som de i och för sig av andra skäl kan avvisa. Men ansvaret för att människorna i så många kommuner i det här landet är i denna situation ligger ju hos regeringen och de borgerliga partierna.
Herr talman! Jag har fattat herr Engströms deklaration så, att nejet till lokalisering vid Brofjorden var klart från vänsterpartiet kommunisterna, och på den punkten behöver vi nog inte diskutera vidare. Att se bakåt i historien kan vi ägna oss åt någon annan gång. Min vän Georg AÄberg säger att jag har dragit för stora växlar på folkpartiet och att herr Ahlmark inte har någon fullmakt att tala för folkpartiet. Det har jag trott också, men jag funderar litet grand på vad det särskilda yttrandet i betänkandet egentligen betyder. Efter vad jag förstår betyder det en uppskjutning av beslutet om Brofjorden, och om man skulle göra en sådan förskjutning i tiden kommer det väl i realiteten att innebära att vi aldrig skulle fått OK till Brofjorden. Då blir det en skendebatt som förs i det här sammanhanget.
Herr talman! Att vänsterpartiet kommunisterna i svar på en skrivelse från en aktionskommitté sade nej till utbyggnaden av Brofjorden är ju ingen nyhet, och det behöver man inte ägna tid åt att diskutera i kammaren. Men när jag då tar upp frågan om litet historieskrivning för att visa varför det blev på det här sättet, både i Lysekil och på en massa andra ställen, vill herr Svensson i Kungälv inte ställa upp till debatt.

Herr talman! Det må vara mig tillåtet att ge herr Ahlmark ett gott råd: Fortsätt inte med denna överdrivna miljödebatt, ty då kommer miljövännerna att vända herr Ahlmark ryggen! Av den debatt vi fört här i eftermiddag har jag fått en stark känsla av att stämningen i riksdagen vad beträffar det beslut regeringen fattat om Brofjorden nu är en helt annan än tidigare. Det går mer och mer upp för människor som sysslar med dessa frågor att vi inte utan vidare kan säga nej till den moderna industrin. Om vi ser på norra Bohusläns förutsättningar att ta emot s.k. rena industier fär vi ju ändå säga att det inom ett område mäste finnas naturliga förutsättningar för att kunna förlägga industrier dit. Vi har haft dessa industrier i Bohuslän: fiske, jordbruk, stenindustri — framför allt den sistnämnda, som en gång sysselsatte 9 000 man; det var alltså ingen obetydlig industri. Det finns granit i bergen, därför kom stenindustrin att ligga i Bohuslän. Det är alldeles för enkelt att bara säga, att nu skall vi ha andra företag i detta område; det går inte om de naturliga förutsättningarna saknas för — Nr 122 att lokalisera företag dit. I så fall måste man, som herr Svensson i Fredagen den Kungälv sade, ha vissa styrningsmedel med vilka man helt enkelt tvingar 5 növember-1971 företagare att slå sig ned i ett visst område. dis förd knös on Nu tror jag emellertid inte att Bohuslän i något avseende är så Den fysiska riksplabeskaffat, att vi måste tvinga industrier att lokalisera sig dit. Vi har fått — neringen m.m. bevis för att många industrier vill komma till Bohuslän. Och om vi får en riksplanering med vars hjälp vi kan bedöma olika synpunkter, så tror jag vi kan förutsätta att också få industrier som passar in i miljön där. Jag hoppas därför att alla som har med lokaliseringen att göra hjälper Bohuslän att få sådana industrier förlagda dit som passar in i miljön. De industrier som framför allt passar i Bohuslän tror jag är sådana som har anknytning till havet och som behöver komma ut på världshaven relativt enkelt och utan alltför stora kostnader. Sådana industrier är vi mycket tacksamma för att få lokaliserade dit. Med de bestämmelser vi nu har rörande miljöskyddet tror jag också att vi skall kunna ordna så att både oljeindustrier och andra skall kunna förläggas till Bohuslän. Likaså tror jag att även miljövännerna kommer att ha gott utrymme för sina verksamheter i Bohuslän, ty även om landskapet inte hör till de största i landet ger det ändå utrymme för både fritidsliv och arbete. Jag tror alltså på Bohuslän och dess framtid.
Herr talman! När det gäller den fysiska riksplaneringen förstår jag herr Ahlmarks otålighet, och jag förmodar att vi alla i denna kammare med samma otålighet väntar på resultatet av arbetet med den planeringen. Moderata samlingspartiet har i en partimotion begärt att arbetet med den fysiska riksplaneringen skall påskyndas, och vi har nu fått det beskedet från utskottet att den på hösten 1972 skall ligga på riksdagens bord — åtminstone skall vi då kunna ta del av resultatet av detta arbete. Det är nästan en hopplös uppgift att sitta i naturvårdsverkets naturvårdsråd och behandla miljöfrågor och försöka ta ställning till varje fråga för sig utan att ha en riksplanering att hålla sig till. Det är omöjligt att behandla frågorna på ett tillfredsställande sätt och med vederbörlig hänsyn tagen till de miljöönskemål som föreligger. Därför är vi alla mycket angelägna om att arbetet på denna fysiska riksplanering påskyndas så mycket som möjligt. Samtidigt vill jag dock understryka att det är oerhört svårt att göra en sådan planering och att klara av alla de problem som sammanhänger med förläggningen av de stora industrierna, inte minst då industrier runt våra kuster. Var man än förlägger sådana industrier möter man nämligen kritik från människorna inom berörda områden. Herr talman! Mot bakgrund av den förda diskussionen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först till folkpartiets program i miljöfrågor; det antogs av vår högsta beslutande instans, landsmötet, för en dryg månad sedan. Där står beträffande riksplanering: 69 ”En riksomfattande planering för våra naturresurser är nödvändig. Riksplanearbetet bör ges större resurser och bedrivas med stor öppenhet. Alternativa förslag bör framläggas. Planen bör klart anvisa vilka områden som skall skyddas mot exploatering. I avvaktan på fysisk riksplanering bör lokalisering av nedsmutsande industri till hittills oexploaterade kustområden och andra från miljösynpunkt värdefulla områden ej tillåtas.” När det gäller problem och konkreta fall utöver detta program råder ingen järnhård partidisciplin inom folkpartiet, vilket jag tror att både Georg Åberg och jag är glada för! Sedan till herr Grebäck, som säger att nu skall vi inte ”kverulera”. Jag har inte kverulerat. Jag har talat om de sju principer som slogs fast i Olof Palmes och Svante Lundkvists tal under 1960-talet och diskuterat om de principerna skall gälla för 1970-talet. Det är inte kverulans — det är att diskutera på vilket sätt vi skall bedriva miljöpolitik här i Sverige. Men så kom herr Grebäck med en insinuation mot regeringen som jag verkligen hoppas inte är sann. Han antydde att om man kritiserar regeringen mycket hårt i de här frågorna, så kanske regeringen börjar tjura och inte blir så miljövänlig som den kanske blir om man är snällare. Om detta är en uppmaning till miljöopinionen att nu lägga sig ned och inte bråka så mycket med en senfärdig regering, så tror jag för det första inte att miljöopinionen kommer att gå med på det. Den kommer att fortsätta att bråka, fortsätta att lägga fram konstruktiva förslag, fortsätta att bilda opinion — och det är bra. För det andra tror jag inte att herr Bengtsson kommer att vara så tjurig att han blir mindre vänligt inställd till miljön om vi kritiserar honom. Till Evert Svensson kan jag bara säga att det är klart att det här inte är någon ”formdebatt”. Den fysiska riksplaneringen gäller realiteter — det är vi helt överens om, och det har ju också den här debatten visat. Herr Henrikson har bara besvarat en av de tre frågor jag ställde om den framtida fysiska riksplaneringen. Han sade att det skall vara lagstiftning, alltså skall det vara beslut av riksdagen. Jag tackar herr Henrikson för det beskedet. Men han har inte svarat på frågan: Skall man acceptera nedsmutsande industri vid kustområdena innan man har en fysisk riksplanering för kusten? Han har inte heller sagt någonting om att det bör läggas fram alternativa förslag så att man i debatten får vägledning om vad man har att välja mellan. Så till herr Olhede, som verkligen hade ett helt nytt tonfall beträffande den statliga industrins möjligheter att gå in och statens möjligheter att påverka annan industri. Det var annorlunda när det begav sig för några år sedan, då ingen socialdemokratisk agitator kunde skönja en talarstol utan att börja frossa i den s.k. aktiva näringspolitiken. Men nu är det modesta tonfall; nu går det inte att påverka någonting. Nu gäller det bara acceptera oljeindustrin på Västkusten. Det är omkastning det! Från en nästan dirigistisk linje till något som jag skulle vilja kalla för ett slags laissez-faire-socialism. Var herr Olhede har befunnit sig i den här debatten har tyvärr med stor tydlighet framgått av förspelet till beslutet om Brofjorden. I radions luncheko den 29 augusti 1970 sade han att de provseglingar in i Brofjorden som man gjorde på hösten 1970 var ”helt avgörande”. Om Nr 122 den blir tillfredsställande, ”måste ju också Brofjorden vara en lämplig hamn”. Det var herr Olhedes inlägg i den debatten. Enligt min mening var de där provseglingarna mycket litet värda. Alla . dessa prov ägde rum under i stort sett gynnsamma väderleksförhållanden, Den fysiska riksplasom sjöfartsverket själv formulerade det. De genomfördes under en neringen m.m. miniutiös kontroll med flera nautiker och lotsar på bryggan och med kravet att allt skulle klaffa. Att fartyg en gång har kunnat gå igenom Dynabrottet med vatten i lasten — vad visar det om framtiden och vad som kan hända med 300 000-, 400 000 och 500 000-tonnare, fyllda med råolja när det är dimma, blåst, vinter och inte den minutiösa kontroll man nu hade? Jag fick ett brev efter provseglingarna där brevskrivaren sade: ”Driver man med oss när man låter dessa seglingar vara avgörande? De förefaller lika tillförlitliga som om Svensk bilprovning skulle göra bromsprov i branta uppförsbackar.” Jag håller med brevskrivaren. De var icke tillförlitliga, men enligt herr Olhede den gången var de ”helt avgörande”.
Herr talman! Jag fick en direkt fråga av herr Ahlmark, och jag skall besvara den. Han utgick ifrån att om regeringen blev kritiserad så skulle den hämnas på miljön. Så är naturligtvis inte alls fallet. Men han sade också en annan sak, och det var det som föranledde mig att begära ordet. Han menade att miljödebattörerna av typ Ahlmark även i framtiden skulle komma med konkreta förslag till regeringen i miljövårdsfrågor. Får jag lov att säga att det är någonting som jag välkomnar å det hjärtligaste. Det är just konkreta förslag från miljövårdsdebattörer av herr Ahlmarks typ som vi saknar. Det är lätt att säga nej till det ena projektet efter det andra — det är konkret! Men när man kommer med alternativa förslag är dessa utomordentligt svävande. Ge oss konkreta förslag, herr Ahlmark! Då skall vi diskutera. Att säga nej till allting är mycket enkelt, men det är inte miljövård — miljövård är att säga ja under alldeles bestämda förutsättningar, något som miljöskyddslagen nu ger oss möjlighet att göra.
Herr talman! Jag tror att herr Ahlmark drog för långt gående konsekvenser av mina synpunkter på syndare. Jag tänkte mig inte att det skulle få de konsekvenserna att regeringen skulle hämnas på riksdagen, utan jag tänkte närmast på herr Ahlmark själv — att han riskerar att inte bli tagen på allvar i fortsättningen, om han håller på och tjatar och gräver ned sig i detta ärende för länge. Det tycker jag är synd, eftersom herr Ahlmark är så engagerad i miljöfrågorna. Men tillför han debatten nya synpunkter undan för undan kan det tänkas att han kan påverka debatten i gynnsam riktning. Det var närmast så det skulle uppfattas, herr Ahlmark.
Herr talman! Jag tror inte att herr Ahlmark kan bli tagen på allvar då han går upp för debattens egen skull. Det var, som jag påpekade, herr Ahlmark som sade att det är staten som har dessa skyldigheter. Det var låt-gå-systemets principiella positiva individ som sade detta. Jag tillät mig då påpeka att den fria företagsamheten — det system som han talar så ytterst välvilligt om — har friställt folk just i norra Bohuslän. Vad beträffar inseglingen till Brofjorden vet vi ju resultaten av dessa undersökningar. Herr Ahlmark utnämner sig till större expert än den samlade expertisen i sjöfartsstyrelsen — det må han själv göra, men jag tror inte att någon annan gör det.
Herr talman! Jag föreslår att herr Olhede läser ”Nautisk Tidskrift”. Den har ofta haft kritiska omdömen om de inseglingsprov som för herr Olhede var ”helt avgörande” för drygt ett år sedan, Till herr Bengtsson vill jag bara säga att jag gav ut en bok i början av detta år som heter ”Sveket mot kusterna”. Sista kapitlet i den boken har rubriken ”Programmet”. Där har jag i 13 punkter visat vad som är mina konkreta förslag. Jag översände denna bok med detsamma den kom ut till civilministern med en vänlig hälsning, Han hade under våren i riksdagen påstått detsamma som herr Bengtsson, nämligen att jag inte hade något konkret program. Jag skall sända ett exemplar av boken även till jordbruksministern, så att också han får reda på det: 1. Vi skall ha gemensamma regler för oljetransporter för länderna runt Östersjön och vid Nordsjön. 2. Vi skall ha en internationell samordning av oljeskyddet i Östersjön och Nordsjön med gemensam organisation och gemensamma larmövningar. 3. Vi skall administrativt i Sverige samordna oljeskyddet, så att vi inte har en organisation när oljan ligger på vattnet och en annan organisation när oljan når land. 4, Vi skall utreda möjligheterna till omlastningshamnar, så att man slipper gå in med supertankers i skärgårdsområden. 5. Vi skall utreda möjligheterna med sjöterminaler som finns på flera håll i världen, så att vi slipper gå in den sista farliga biten i själva skärgårdsområdet. 6. Vi skall i internationella organ arbeta för hårdare regler när det gäller säkerheten för supertankers. 7. Vi skall utreda möjligheterna att placera oljeindustri, och framför allt raffinaderierna, inte i själva kustområdet utan innanför kusterna. 8. Vi måste få säkerhetsföreskrifter för de oljeborrningar som nu startar med våldsam hastighet och storlek i själva Nordsjön. Vad händer om det blir ett okontrollerat utsläpp i något av borrtornen i själva Nordsjön? 9. Vi behöver en riksplanering nu, som kan vara grund för kommande lokaliseringar, 10. Vi behöver alternativa planer och inte bara en plan. Vi måste ha något att välja emellan. 11. Bohuslän kan ställa krav, att om man säger nej till miljöfarlig industri skall staten vara med och stimulera miljövänlig industri. 12. Vi skall reformera regeringen så att inte fyra, fem statsråd sysslar med ungefär samma sak med den brist på samordning som då uppstår. 13. Till sist, sjöfartsverket skall inte forsätta att uppträda som advokat för oljeintressena. Detta är mitt program, och herr Bengtsson kan gärna kommentera det.
Herr talman! Jag har läst herr Ahlmarks bok och jag vidhåller att något konkret alternativt förslag till raffinaderiet i Brofjorden, som ger sysselsättning, inte finns bland de 13 punkterna.
Herr talman! Jag har ingen bok att citera mig själv ur, men jag skulle kunna åberopa folkpartiets program som antogs på partiets största och förnämsta möte som herr Ahlmark uttryckte det. Efter vad jag förstår överensstämmer den sats som herr Ahlmark läste upp till vår uppbyggelse med det särskilda yttrande som folkpartisterna Tobé och Ångström har fogat till utskottets betänkande. Om jag tolkar detta yttrande riktigt måste det betyda att vi skall vänta med Brofjorden till dess riksplaneringen är klar; och att vänta med projektet betyder att vi inte får OK. Därmed tycker jag att ställningstagandet från folkpartiets sida i det avseendet är klart.

Vilka alternativ kommer att erbjudas elever med behov av specialundervisning i de fall sådan inte kan anordnas? Vill statsrådet redogöra för den aktuella situationen i vad gäller barntillsynsverksamheten? Innebär den nyligen tillkännagivna regionala trafikplaneringen att beslut angående nedläggning av järnvägsstationer och indragning av järnvägslinjer som skulle ha företagits åren 1972-1974 blir föremål för omprövning?

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig om den nyligen tillkännagivna regionala trafikplaneringen innebär att beslut angående nedläggning av järnvägsstationer och indragning av järnvägslinjer som skulle ha företagits åren 1972—1974 blir föremål för omprövning. I samband med att beslutet om uppdrag till samtliga länsstyrelser att genomföra en regional trafikplanering tillkännagavs uttalade jag, att regeringen fram till den 1 oktober 1974 kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer. Vid regeringens bedömning av inneliggande och inkommande ärenden om järnvägsnedläggningar får således viss hänsyn tas till den igångsatta regionala trafikplaneringen och till de möjliga återverkningar denna kan få på bandelar och stationer. De beslut som redan fattats berörs icke. Inte heller berörs trafik som SJ bedriver enligt överenskommelse med beställare.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. När regeringen lät meddela att man uppdragit åt länsstyrelserna att i samverkan med berörda myndigheter — jag förmodar det gäller såväl kommuner som landsting — genomföra en regional trafikplanering mottogs detta icke minst från centerns sida med stor tillfredsställelse. Det var ett gammalt centerkrav, i stort tillstyrkt av riksdagen, som härmed 83 skulle komma att förverkligas. Men när jag läste kommentaren i pressen till detta var det en fråga som jag ställde mig och det var just hur man skulle behandla de indragningar som var beslutade och skulle verkställas under de tre år som man beräknar att utredningar skulle pågå. Det uttalande som gjordes i presskommunikén tolkades olika av pressen. I en del tidningar läste man ett TT-meddelande som man kunde tyda på det sättet att omprövningen inte enbart skulle beröra de nya fallen utan det skulle också ske en omprövning av det som SJ planerat skulle indras under denna tid. Jag måste säga att jag hade väntat mig ett något mera positivt svar. Syftet med planeringen är ju att man här skall få till stånd en samordning av olika myndigheters ställningstaganden. Eftersom jag på nära håll har exempel på att denna samordning inte har skett tillfredsställande tror jag att kommunikationsministern förstår mig när jag hade väntat mig att det skulle vara möjligt att få en omprövning till stånd. Jag har exempel på nära håll på att landsting bestämmer att en kommur skall tillhöra en viss ort när det gäller sjukvården, både den öppna och den slutna. Länsskolnämnden beslutar att gymnasium skall finnas på samma ort. Sedan beslutar SJ att dra in det allra mesta av kollektiv förbindelse med just den orten. Jag beklagar att man inte kan göra en omprövning i vissa fall. Det är ju just för att få till stånd en samordning av trafikplaneringen som man nu har tagit detta initiativ. Behandlingen av frågan skulle bli en helt annan, om man utgick från den trafik som vi oundgängligen behöver och inte som nu huvudsakligen diskuterar vem som skall betala kostnaden för denna trafik, om den skall bibehållas. Det skulle ha varit oerhört värdefullt om man hade utgått från den förra synpunkten. Vem som skall stå för kostnaden fick då bli en andrahandsfråga. Det uttalas i svaret på min fråga att man kommer att vara återhållsam med nedläggningarna. Jag vill fråga om detta inte alls gäller busslinjerna, vilket i så fall skulle betyda att nedläggningarna där kommer att ske i oförminskad takt.

Herr talman! Fru Normark har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sådana bestämmelser utformas för förarhyttens konstruktion i lastfordon av s.k. bulldoggtyp att säkerheten förbättras för förare och passagerare. Förare och passagerare i s.k. frambyggda bilar, dvs. bilar där framsätena är placerade längst fram i fordonet vid sidan av eller framför motorn, har ofta en utsatt position i händelse av kollision med annat fordon eller fast hinder. I en sådan frambyggd bil saknas nämligen det skydd som motor och motorhuv m.fl. fordonsdetaljer erbjuder på en konventionellt konstruerad bil. Inom trafiksäkerhetsverket är man väl medveten om behovet av att bästa möjliga skydd skapas för förare och passagerare i frambyggda bilar. Verket arbetar också för närvarande på bestämmelser i detta syfte, och enligt vad jag inhämtat planerar man att fastställa nya föreskrifter i saken senast under april månad nästa år.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min fråga, vilket jag uppfattar som positivt. Anledningen till min fråga är den svåra olyckan i Mårdsele i Västerbotten den 13 juli i år, då en bryggeribil körde av vägen, varvid förarhytten demolerades och fattade eld. Föraren klämdes fast och brändes till döds. Särskilt tragiska omständigheter fäste uppmärksamheten just vid denna händelse. Man frågar sig: Vad kan göras för att undvika nya dödsolyckor med dessa fordon? Är det fel på fordonets konstruktion? Är utrustningen otillräcklig? Kan åtgärder i något annat avseende vidtas? Livsmedelsarbetareförbundet skrev den 16 juli till statens trafiksäkerhetsverk angående ifrågavarande biltyp, som är den dominerande inom distributionen och som används av både det privata näringslivet, stat och kommun. Förbundet framhöll följande: ”Inom livsmedelsbranschen förekommer dessa bilar mestadels i den mindre och medelstora klassen. Oftast är de utrustade med låg hjulställning och försänkt tak för att underlätta lastning och lossning. Otvivelaktigt är bulldoggbilarna smidiga i trafiken och ur denna synpunkt säkra fordon. Emellertid kan vi konstatera att konstruktionen av förarhytten är mycket undermålig i förhållande till bilens lastkapacitet. Förarhyttens plåthölje är vanligen av mycket tunn bilplåt. Motorn är placerad inne i förarhytten vid sidan av förarplatsen. Förarens fotmanövrering finns i anslutning till hyttens front. Den tunna plåten tjänar endast som regnoch vindskydd för chauffören. Hyttens bakre fästen är oftast av klen konstruktion, varför de tungt lastade flaken vid sammanstötningar skjuts fram mot hytten. Även vid mildare sammanstötningar kan allvarliga kroppsskador uppstå.” Förbundet föreslog också säkerhetsbalkar av något slag. Vidare, ansåg förbundet, borde varje lastfordon förses med släckningsaggregat. Trafiksäkerhetsverket anförde i sitt svar ungefär de synpunkter som kommunikationsministern har framhållit, och jag behöver inte upprepa dem. Det är alldeles tydligt att det är aktuellt med skärpta säkerhetsbestämmelser när det gäller dessa fordon, och om de innebär genomgripande förändringar i förarhyttens konstruktion kommer stora ekonomiska intressen in i spelet. Man får räkna med att fordonsfabrikanterna har kostnaderna för t.ex. ändringar av bilmodeller i klart minne. Men detta får inte hindra att arbetarskyddet förbättras. Jag vill tillägga att Transportarbetareförbundet har framhållit att förarutbildningen är dålig. Kan något göras för att förbättra den?

Herr talman! Jag skulle ha kunnat låta bli att replikera. Det blir närmast bara ett fullföljande av mitt frågesvar till fru Normark som jag kommer med nu, mot bakgrunden av vad fru Normark nämnde om det som borde ske vid de skärpningar som väl kommer. I det arbete som trafiksäkerhetsverket håller på med ingår bl.a. att mycket nogsamt se på de s.k. mindre typerna av distributionsbilar. Verket skall titta på frontplåtar och en del andra ting och över huvud taget se över hela det här området så långt det anses nödvändigt. Jag tror således att det fru Normark räknade upp i allt väsentligt kommer att vara med vid den prövning som trafiksäkerhetsverket har i gång och som jag har signalerat resultat av under första halvåret nästa år.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar kommunikationsministern lämnade. I samband med den olycka jag tidigare nämnde och den tidningspolemik som sedan följde framkom det kanske inte riktigt att olyckan kunde bero på ett dåligt arbetarskydd. Man fäste sig vid helt andra omständigheter. De företrädare för Transportarbetareförbundet som jag haft kontakt med ansåg att det inträffade mest berodde på en dålig förarutbildning, men därom framkom ingenting i debatten i samband med olyckan. Vad som framhölls var huvudsakligen hjälpförarens reaktion och sådana saker. Ett par tidningar tog med kraft upp arbetarskyddet i det här sammanhanget, och det är jag tacksam för. Arbetarskyddet är viktigast.
Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är beredd att redogöra för de alternativa förslag till förbättrad trafiksäkerhet som trafiksäkerhetsverket har utarbetat och för regeringens inställning till de olika förslagen. Trafiksäkerhetsverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1972/73 uppgivit att verket under hösten avser att i särskild framställning redovisa synpunkter på den samlade målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet. I avvaktan på att en sådan framställning inkommer har jag givetvis ingen möjlighet att uttala mig om innebörden av eventuella förslag.

Herr talman! Jag frågade i min interpellation, om kommunikationsministern var beredd att redogöra för de alternativa förslag till förbättrad trafiksäkerhet som trafiksäkerhetsverket har utarbetat och för regering ens inställning till de olika förslagen. Svaret från herr Norling blir då — och det är kanske naturligt — att det inte går att svara på interpellationen, eftersom några sådana förslag som jag åsyftar ännu inte har framlagts officiellt. Detta är naturligtvis riktigt, men kvar står dock det faktum att vi har kunnat läsa om dessa olika förslag i de flesta tidningar under sommaren. I TSV-Kontakt, som är trafiksäkerhetsverkets interna tidning, fanns en stor artikel om trafiksäkerhetsverkets förslag i nr 6 den 30 juli 1971. Aftonbladet hade lördagen den 3 juli 1971 en stor artikel om de olika förslagen, och man presenterade mycket ingående de fyra alternativen. I Svenska Dagbladet intervjuades vid samma tid flera riksdagsmän om hur de såg på de förslag som trafiksäkerhetsverket ämnade förelägga regeringen. I korthet går trafiksäkerhetsverkets program ut på att man enligt alternativ 1 tänker sig en oförändrad nivå när det gäller trafikolyckorna, alltså med ungefär 1 300 dödsoffer och 24 000 skadade per år. Enligt alternativ 2 vill man successivt försöka minska antalet skadade och döda med 20 procent i förhållande till siffrorna för år 1970, räknat under en femårsperiod. I alternativ 3 vill man minska antalet skador och dödsolyckor med 40 procent i förhållande till 1970 under en femårsperiod, och i alternativ 4, som är det mest långtgående, vill man successivt minska olyckorna och antalet döda med 60 procent i förhållande till 1970 under en femårsperiod. Dessa siffror skall inte ses som definitiva, men de visar inriktningen på arbetet. Det går naturligtvis inte att få fram några exakta värden. Det intressanta med dessa förslag är att TSV preciserar en klar målsättning som kommer att leda till en samordning av trafiksäkerhetsresurserna. Man anger vilka metoder som skall användas för att man skall kunna uppfylla målen i de olika alternativen. Några exempel: Alternativ 1 innebär en ökning av den allmänna kunskapsnivån, utökat moment landsvägskörning för förarna, genomförande av det differentierade körkortssystemet, vidgad kontroll av körkortsinnehavarna etc. Alternativ 2 går några steg längre. Där vill man lägga till vägbelysning på vissa trafikolycksdrabbade avsnitt, ljusa vägbeläggningar, halkbekämpningsmedel, effektivare trafikövervakning etc. I alternativ 3 vill man t.ex. utöka kontrollbesiktningen på gamla bilar till två gånger om året samt införa tekniska anordningar för att förhindra framförandet av bilen om föraren är berusad. I alternativ 4 vill man påskynda utvecklingsarbetet i fråga om tekniska säkerhetskrav på fordon. Man vill bl.a. lagstifta om säkerhetsbältet. Man vill införa periodisk kontroll av körkortsinnehavarnas trafikkunskaper och hälsa fr.o.m. 1973. Jag skall inte gå in på en analys av de olika förslagen här. Vi får väl återkomma till den saken senare. Men det intressanta i det som vi kunnat läsa om i tidningarna är att det finns formulerade mål för trafiksäkerhetsarbetet uttryckta i fyra alternativa förslag. Det finns förteckningar över de metoder man skall använda.

Min fråga till kommunikationsministern blir då om det i detta läge inte vore bäst att tillsätta en speciell arbetsgrupp, bestående av både politiker och experter, för att analysera trafiksäkerhetsverkets förslag. En sådan grupp skulle sedan via regeringen kunna förelägga riksdagen ett förslag till utformning av ett program som både till omfattning och innehåll, målsättning och krav på ekonomiska satsningar har förankringar i riksdagen. Man kan knappast begära att trafikutskottet skall ha möjlighet att direkt ta ställning till ett så omfattande och i mycket stor utsträckning revolutionerande förslag som detta, jämte sina övriga arbetsuppgifter. Skall vi lyckas med vår målsättning att minska antalet trafikolyckor — och den är vi överens om — så behövs utan tvekan en gemensam samling och kraftansträngning. Därför vore det verkligen på sin plats att låta en speciell arbetsgrupp få ta ställning till denna fråga innan trafiksäkerhetsverkets förslag föreläggs riksdagen för beslut.

Herr talman! Jag delar helt och hållet herr Stålhammars intresse för de förslag som är signalerade i trafiksäkerhetsverkets anslagsframställning för det kommande budgetåret. Jag skall med stor uppmärksamhet ta del av dessa förslag när de läggs fram. Jag har däremot inte samma uppfattning som herr Stålhammar i fråga om vad vi bör diskutera och inte diskutera utifrån pressuppgifter om dessa förslag. Jag tycker inte att sådana pressuppgifter bör debatteras i riksdagen. Vi får väl i lugn och ro avvakta att trafiksäkerhetsverket gör sin framställning. Det kan ju tänkas att det förhållandet att trafiksäkerhetsverket ännu inte har gjort den beror på att man överarbetar den, kompletterar den eller någonting annat. Om det förhåller sig så vore det ännu mer riskabelt, och dessutom över huvud taget inte riktigt, att i riksdagen debattera uppgifter som lämnades i pressen för några månader sedan. Jag hoppas att herr Stålhammar delar min uppfattning på den punkten. Frågan om vad som skall ske när vi får denna framställning bör naturligtvis bedömas i det ögonblicket. Herr Stålhammar antyder behovet av att en speciell arbetsgrupp tillsätts. Samma sak må gälla om den frågan. Tids nog får riksdagen möjlighet att debattera alternativa förslag i anledning av trafiksäkerhetsverkets propåer. Jag vill kort och gott att vi skall vänta med diskussionen om dessa i och för sig viktiga frågor tills vi har ett sakmaterial framför oss.

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att jag förstod att kommunikationsministern inte kunde debattera sakinnehållet i de förslag som har presenterats i pressen. Det var emellertid inte i vilken press som helst som de presenterades. Visserligen kunde vi läsa om dem i Aftonbladet men också i trafiksäkerhetsverkets egen tidning, som har Nr 123 SN IRIS av de förslag som man tänker lägga fram för Tisdagen den ' & Rp RE 4 9 november 1971 Jag tolkar emellertid kommunikationsministerns senaste anförande Sr ro try som mycket positivt. Han sade att när förslagen blivit officiellt framförda — Om ökat anslag till finns det också möjligheter att tillsätta en speciell arbetsgrupp med både investeringar inom parlamentariker och experter som får analysera och bearbeta materialet = televerkets verk

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag föreslagit eller kommer att föreslå ökade investeringsmedel för televerkets verksamhet under budgetåret 1971/72. I 1971 års statsverksproposition föreslog jag ett anslag till televerket, som skulle medge en investeringsram budgetåret 1971/72 på ca 625 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med ca 30 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen fann jag motiverad med hänsyn till såväl kundernas servicekrav som personalens sysselsättningsförhållanden. Regeringen har sedan början av sommaren vidtagit en rad åtgärder mot arbetslösheten. För att skapa ytterligare arbetstillfällen har regeringen bl.a. ställt ytterligare nära 60 miljoner kronor till televerkets förfogande för tidigareläggning av husbyggen, anläggningsarbeten och industribeställningar. Dessa åtgärder har i rådande arbetsmarknadsläge gett åtskilliga personer sysselsättning samtidigt som de anslagna medlen haft positiv effekt på trafikoch serviceförhållandena inom televerket. Det är riktigt som herr Enskog anfört i sin interpellation att de åtgärder jag nu nämnt främst gett personal utanför televerket sysselsättning. Jag har emellertid också noga följt sysselsättningsläget för televerkets anställda. När verket i slutet av sommaren anmälde att läget krävde en vidgning av investeringsramen för att friställningar skulle undvikas, fick televerket omgående utöver tidigare nämnda 60 miljoner kronor ytterligare drygt 10 miljoner kronor att användas för produktiva, sysselsättningsskapande investeringar. De vidtagna åtgärderna har hittills bedömts tillräckliga för att trygga sysselsättningen i televerket. Givetvis kommer regeringen även i fortsättningen att noga följa utvecklingen såväl vid televerket som inom andra områden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min 89 interpellation. Anledningen till denna var de svårigheter som televerket, dess anställda och dess kunder kommit i på grund av de alltför knappa investeringsmedlen. Jag angav i motiveringen flera skäl till att man i dagens läge borde öka investeringarna, och jag skall upprepa de viktigaste: 1. Det skulle medföra ökad sysselsättning vid televerket och hos dess underleverantörer. 2. Det skulle medföra kortare leveranstider. 3. Det skulle medföra minskad spärr, dvs. bättre framkomstmöjligheter. 4. Det skulle på sikt medföra minskat antal fel och därmed ge möjlighet till snabbare felavhjälpning. S. Det skulle på sikt också förbättra lönsamheten. Jag skulle ha kunnat ange flera andra skäl. Herr statsrådet anför att investeringsramen för budgetåret 1971/72 ökades med 30 miljoner kronor till 625 miljoner. Det är ungefär 5 procents ökning. Bara löneökningarna för den personal som sysslar med anläggningsarbeten uppgår till storleksordningen 15 procent på ett år. Den höjda momsen liksom höjda materielpriser i övrigt och arbetstidsförkortningen medför att den totala ökningen blir kanske 20 procent. Vidgningen av investeringsramen med 30 miljoner kronor är alltså reellt en minskning av mycket stor omfattning. Kommunikationsministern säger nu att när verket i slutet av sommaren anmälde att läget krävde en vidgning av investeringsramen för att friställningar skulle undvikas, fick televerket omgående ytterligare drygt 10 miljoner kronor, att användas för produktiva, sysselsättningsskapande investeringar. ”De vidtagna åtgärderna”, sade statsrådet vidare, ”har hittills bedömts tillräckliga för att trygga sysselsättningen i televerket.” Herr talman! Det är inte tillräckligt att endast trygga sysselsättningen i ett affärsdrivande verk. Det är inte så vi vill ha det. Det är t.ex. inte rationellt att gräva kabeldiken för hand i stället för att låta entreprenörer gräva med maskin, även om det ger många fler sysselsättning. Det är inte rationellt att inte utnyttja de utbildningsenheter som under senare år byggts upp på de olika teleområdena och som nu på grund av inskränkningar av den totala verksamheten inte kan komma till den användning som planerats. Det är inte rationellt att i en lågkonjunktur öka utnyttjningsgraden i telenäten så att t.ex. antalet reserver i primärkabelnätet i Stockholm endast uppgår till storleksordningen 20 procent. För att komma till så högt genomsnittsutnyttjande måste många kabelstråk utnyttjas hundraprocentigt. Detta kan medföra mycket långa leveranstider för nytillkommande enstaka abonnenter, som måste vänta på ny kabel. Det kanske inte ökar medelleveranstiderna så särskilt mycket, men för den enskilde måste det vara mycket kännbart att behöva vänta kanske ett halvår när man för de flesta anger att de får sin telefon inom åtta veckor. Även den leveranstiden, som är hämtad från Stockholm, är alldeles för lång för ett vanligt abonnemang. Det är heller inte rationellt att låta telexabonnenter vänta sju å åtta månader på att få sina telexapparater installerade. Apparater finns i lager, men televerket har inte investeringsmedel för att kunna leverera i den takt kunderna önskar. Verkstäderna framställer nya apparater för att hålla sysselsättningen uppe och apparaterna betalas med förlagsmedel, men de kan inte sättas upp på grund av brist på investeringsmedel. Det är apparaterna som kostar stora pengar; själva installationskostnaden är av relativt blygsam storleksordning. Apparaterna ligger nu i lager i stället för att användas av abonnenterna och därigenom ge inkomster åt televerket. Det är enligt min uppfattning fel att i dagens arbetsmarknadssituation ha anställningsstopp i exempelvis det med telepersonal så svårförsörjda Stockholmsområdet. Där skulle normalt ha anställts ett par hundra man i år, men i stället har man blivit tvungen att låna in personal från landet i övrigt. Vad blir följden av detta? Jo, dels vantrivs de inlånade teleanställda från Norrköping, Västerås, Norrland, eller var de nu kommer ifrån, och har svårt att finna sig till rätta på de nya arbetsplatserna, dels blir det andra allvarliga följder. Om — eller det kanske är riktigare att säga när — konjunkturerna går upp igen kommer Stockholmsområdet att förlora de inlånade, och då blir det verkligt svårt att förse storstaden med ny personal. Televerket i Stockholm är inte särskilt attraktivt under en högkonjunktur, och de som anställs måste då också utbildas för att kunna ersätta den inlånade välutbildade arbetskraften. Skulle det dessutom bli anställningsstopp i de statliga verken under en högkonjunktur, om det nu blir en sådan — vi har tidigare varit med om att det blivit anställningsstopp — skulle televerket komma i en mycket besvärlig situation. Herr talman! Jag anser att man under en lågkonjunktur bör bygga upp reserverna inom televerket och utbilda personal, så att man står bättre rustad när lågkonjunkturen en gång släpper, och inte göra som man gjort i år — skära ned verksamheten trots att det finns gott om arbetsuppgifter. Vore det inte, herr statsråd, lämpligt att tänka om? Är det omöjligt att plocka fram ytterligare några tiotal miljoner kronor?

Herr talman! Svaret på den allra sista frågan från herr Enskog ligger i slutmeningen i interpellationssvaret, där jag säger: Givetvis kommer regeringen även i fortsättningen att noga följa utvecklingen såväl vid televerket som inom andra områden. Sedan är det klart att man, som herr Enskog gör, kan räkna upp en rad olika områden där man skulle få ett bättre resultat eller en positivare utveckling — det skulle i vissa fall gå snabbare och måhända också bättre på andra sätt — om man hade mer eller mindre obegränsade medel till förfogande. Man kan naturligtvis hävda att det är ett resultat som vi borde komma till. Men då får det naturligtvis hela tiden ställas i relation till våra faktiska totala resurser. Jag tillåter mig ibland att säga att vilket område inom mitt eget departement jag än diskuterar, så lever det inte sitt eget ekonomiska liv. Alla dessa områden skall hela tiden konkurrera om de totala resurserna med andra områden, inte bara inom mitt eget departement utan inom hela statsverksamheten. Det kan kanske vara värt att säga de orden även här, när herr Enskog hävdar att man nu borde satsa mycket, mycket mera inom televerket. Man kan exempelvis ta den fråga som herr Enskog här tar upp nämligen personalrekryteringen i Stockholmsområdet. Det kan väl sägas att man i dag skulle kunna föra det resonemang som herr Enskog för — att det här finns arbetsuppgifter att utföra och att man då bör rekrytera så mycket man kan i ett läge där det råder större arbetslöshet än förut. Vi skall väl ändå konstatera att det kommer en morgondag för Stockholmsområdet och för televerket. Efter en mycket kraftig rekrytering kan man, snabbare än vi själva skulle veta om, komma in i en situation där kanske dessa människor, som man tagit in mycket snabbt i televerket, skulle vara utsatta för risken av friställningar. Men det där kan vi alltid diskutera med varandra utan att finna den definitiva sanningen. Herr Enskog tar i sin interpellation upp en rad positiva konsekvenser utöver ökad sysselsättning som skulle bli resultatet om ytterligare medel ställdes till televerkets förfogande. Han nämner kortare leveranstider, bättre framkomstmöjligheter och en del andra ting. Allt kan naturligtvis bli bättre, och jag inser vikten av att ha ett väl fungerande telenät i det här landet. Men jag tror att herr Enskog är överens med mig om att vi trots allt i dag har ett telenät och en teleservice som hävdar sig ganska väl vid internationella jämförelser.

Genom att satsa pengar just där skulle man bereda åtskilligt flera sysselsättning i den här besvärliga arbetsmarknadssituationen. Jag anser att det är riktigare att vi nu satsar pengar här än på många andra ställen. Det är givet att man måste göra en prioritering, men jag hoppas att kommunikationsministern vid den prioriteringen hjälper till att få fram de områden där man kan se att det ger effekt och där man kan se att det ger ekonomiskt resultat också, och det gör det just vid televerket. Det är också så att det tar mycket lång tid att utbilda kunnig personal som kan överta större uppgifter i framtiden inom ett så tekniskt betonat verk som televerket. Därför är det angeläget att vi nu verkligen ägnar oss åt att främja sådan sysselsättning och att nu bygga upp en tekniskt kunnig arbetarstam.

Herr talman! Enligt den nu gällande affärstidslagen , som trädde i kraft den 1 januari 1967, får yrkesmässig detaljhandel bedrivas endast under tid som anges i lagen eller som medges med stöd av lagen. Vanlig affärstid enligt lagen är vardagar mellan klockan 8 och 20. Om det för särskilt fall är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse, skall kommunens styrelse eller nämnd som utses av kommunfullmäktige medge affärstid utöver den vanliga. Vissa slag av försäljning är undantagna från lagens tillämpning. Denna lag som vid sitt ikraftträdande ersatte den förut gällande butiksstängningslagen gäller till utgången av år 1971. Om affärstidslagens giltighet inte förlängs, kommer således detaljhandelsföretagen att fritt få bestämma de tider under vilka butikerna kan hållas öppna. När frågan om affärstidsregleringen behandlades år 1966, ansågs det lämpligt att under en femårsperiod pröva en enklare och friare reglering än den som förut tillämpades. Härigenom skulle man få bättre underlag för att bedöma om regleringen kunde upphöra utan att olägenheter uppstod för olika intressegrupper. Särskilda sakkunniga, 1970 års affärstidskommitté, har undersökt vilka verkningar som kan tänkas uppkomma vid fria affärstider. De har i betänkandet Fri affärstid föreslagit att regleringen slopas helt. Remissbehandlingen av kommitténs betänkande har visat att det föreligger en stor anslutning till detta förslag från olika myndigheter och intressegrupper. Ett antal remissinstanser ställer sig emellertid avvisande till tanken att släppa affärstiderna fria med hänsyn till att negativa effekter kan uppstå för såväl konsumenterna som de anställda och de mindre företagen. Även remissinstanser som ansluter sig till förslaget uttalar tveksamhet till kommitténs bedömningar av effekterna på prisnivån och strukturomvandlingen i handeln. Erfarenheterna vid tillämpningen av den nu gällande affärstidslagen ger vid handen att en lagstiftning av detta slag med undantagsbestämmelser och dispensmöjlighet är administrativt svårhanterlig. I många fall har den lett till att konsumenternas servicebehov blivit olika behandlade och att företagens inbördes konkurrensförhållanden snedvridits. Knappast någon remissinstans anser sålunda att lagen i dess nuvarande utformning kan bibehållas. De som önskar en fortsatt reglering av affärstiderna har i allmänhet uttalat att lagreglerna måste omarbetas, bl.a. för att få till stånd en mera likformig tillämpning av dispensregeln. Tänkbara åtgärder för att komma ifrån nuvarande olägenheter är av två slag: antingen att slopa regleringen helt eller att ta bort möjligheterna att driva yrkesmässig detaljhandel på annan tid än vanlig affärstid. Det sistnämnda alternativet kan dock knappast anses realistiskt. Det skulle innebära att försäljning som sedan länge bedrivits på andra tider skulle försvinna, t.ex. försäljning från kiosker och bensinstationer. En sådan försämring av handelns service till allmänheten kan inte godtas. Det bör i stället vara en strävan att i rimlig utsträckning förbättra servicen till allmänheten. Härvid måste beaktas att kostnaderna inte får bli för höga. Kommittén har ansett att förlängt öppethållande kommer att tillämpas endast i sådana situationer där det är lönsamt och att förutsättningar härför föreligger i så begränsad omfattning att någon inverkan på den allmänna prisnivån knappast kan väntas. Utvecklingen i fråga om affärernas öppethållande under senare år samt uttalanden från vissa ledande företag och företagsgrupper talar för att kommitténs slutsats är riktig, i vart fall vad angår öppethållande på sen kvällstid. Det är emellertid givet att någon säker slutsats inte kan dras om vilka förändringar av öppethållandetiderna som kan inträffa, om alla formella hinder undanröjs, och om vilken inverkan sådana förändringar kan ha på företagens kostnader och priser. Det är inte heller troligt att fria affärstider kommer att tillgodose alla konsumenters behov av att kunna handla på andra tider än de som nu tillämpas. Det kan därför ifrågasättas om det inte vore lämpligt att behålla någon form av affärstidsreglering för att vid behov kunna styra utvecklingen. Kommittén har undersökt olika sätt att liberalisera regleringen och därvid funnit att hur man än gör så kvarstår ändå nackdelarna samtidigt som affärstiderna knappast längre skulle begränsas. Det avgörande synes emellertid vara att det inte finns någon säker och hanterlig metod att på administrativ väg bedöma konsumentintresset av förlängt öppethållande. Om frågan i stället bedöms från företagsekonomiska synpunkter borde man kunna räkna med att butikerna kommer att hållas öppna i en omfattning som är motiverad av ett utbrett konsumentbehov. Vid öppethållande som innebär obekväm arbetstid utgår lönetillägg till de handelsanställda. Om regleringen slopas träder automatiskt en överenskommelse i kraft som innebär att dessa tillägg höjs. Öppethållande på sådan tid blir således kostsamt för företagen, vilket enligt kommittén bör verka återhållande på företagen när det gäller att förlänga affärstiden. Tre möjliga vägar synes föreligga för företagen att kompensera sig för dylika kostnader. För det första kan kostnadsstegringen motverkas av ökad omsättning och därmed bättre kapacitetsutnyttjande. I andra fall kan företagen täcka de höga kostnaderna genom ett pristillägg vid förlängt öppethållande såsom redan sker i en del fall, exempelvis inom livsmedelshandeln och på bensinstationer. Om detta påslag görs fullt synligt kan konsumenten avgöra om den högre inköpskostnaden motsvarar värdet för honom att butiken håller öppet. På vissa varuområden slutligen, t.ex. för konsumentkapitalvaror, torde detta system dock ej kunna användas, utan förhöjda kostnader vid förlängt öppethållande kan komma att finansieras genom allmänt sett högre varupriser. Det är särskilt prishöjningar av detta senare slag som kan få ogynnsamma verkningar genom att konsumenten inte har den information som krävs för att han skall kunna göra en riktig avvägning mellan företagens priser och prestationer. Kunder som handlar på vanlig affärstid får bidra till att täcka kostnaderna för att andra kunder bereds möjlighet att göra inköp på annan tid. Det är svårt att bedöma vilket av dessa tre alternativ som blir det förhärskande, men det är med hänsyn till rådande konkurrensläge knappast troligt att det blir det sist nämnda. Från olika håll har uttalats farhågor för att ökad frihet för företagen att använda förlängt öppethållande som konkurrensmedel skulle påskynda den pågående strukturomvandlingen i detaljhandeln. Härvid skulle ett ytterligare bortfall av mindre närhetsbutiker kunna medföra olägenheter för konsumenterna genom att avstånden till butikerna skulle öka. Kommittén har emellertid funnit att öppethållandetiderna inte kan, i förhållande till andra faktorer, tillmätas sådan betydelse som konkurrensmedel att ett slopande av affärstidsregleringen skulle påverka strukturomvandlingsprocessen i nämnvärd grad. Vad särskilt angår de små närhetsbutikerna kan för övrigt ifrågasättas om inte full frihet för företag av detta slag i fråga om sortiment och öppethållandetider kan medföra bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen med de stora enheterna. Fria affärstider kan också medföra olägenheter i form av obekväma arbetstider för de handelsanställda och för småföretagare och deras medhjälpande familjemedlemmar. Det avgörande även med avseende på dessa nackdelar är emellertid i vilken utsträckning fria affärstider kommer att utnyttjas och i vilken utsträckning ett ökat öppethållande kommer att leda till arbete på obekväm tid för den ordinarie arbetskraften inom handeln. Som tidigare nämnts kompenseras de anställda med högre tillägg för obekväm arbetstid om regleringen upphör, vilket kommer att verka återhållande på företagen när det gäller att hålla öppet på sådan tid. Vidare har från företagshåll hävdats, att det hittills inte förelegat några svårigheter att skaffa extra personal, t.ex. vid öppethållande på söndagar. Med det skydd för de anställda som finns dels genom arbetstidslagstiftningen och dels genom överenskommelsen angående höjda lönetillägg för obekväm arbetstid synes skäl inte föreligga att ytterligare reglera arbetstidsförhållandena för de anställda genom affärstidslagstiftning. För företagarna själva innebär affärstidsregleringen ett visst skydd mot en alltför lång eller obekvämt förlagd arbetstid. Det ligger emellertid i det fria företagandets natur att några sådana regler inte skall behövas såvida inte mycket starka skäl föreligger. Ett sådant skäl skulle vara att fria affärstider skulle medföra ett stort bortfall av små företagsenheter med negativa konsekvenser för konsumenterna. Som nyss anfördes är det inte troligt att affärstidsfrågans lösning i och för sig påverkar utvecklingen på ett avgörande sätt. För flera handelsoch serviceyrken finns för övrigt i dag inte alls något skydd för företagarna i arbetstidshänseende. Efter att ha prövat de synpunkter som sålunda förts fram i affärstidsfrågan har regeringen funnit övervägande skäl tala för att affärstidsregleringen bör upphöra när affärstidslagens giltighetstid utgår vid årsskiftet 1971—1972. De frågor som aktualiserats under utredning ens arbete och vid remissbehandlingen, nämligen följderna av fria affärstider med avseende på prisnivån, strukturomvandlingen och de anställdas arbetsförhållanden, är emellertid så väsentliga och så svårbedömda att det finns skäl att släppa affärstidsregleringen endast på försök och tills vidare. Utvecklingen inom detaljhandeln i nämnda avseenden bör noga följas och bedömas sedan regleringen upphört. För detta ändamål ämnar jag vidta åtgärder för att inrätta en särskild nämnd, bestående av företrädare för konsumenterna och för de anställda under ledning av en opartisk ordförande. Nämnden bör få möjlighet att vid behov låta utföra undersökningar hos myndigheter och privata institut. Om nämnden finner att utvecklingen i något avseende går i en från allmän synpunkt ogynnsam riktning, bör det åligga nämnden att anmäla förhållandet till Kungl. Maj:t. Visar det sig att de nyss redovisade farhågorna för övervägande negativa konsekvenser av fria affärstider besannats, kommer frågan om lagstiftning att tas upp till förnyad prövning. Av vad jag tidigare anfört torde framgå, att det enligt regeringens mening i sådant fall bara kan bli fråga om att återinföra ett i princip ovillkorligt förbud mot öppethållande på annan tid än s.k. vanlig affärstid. När affärstidslagen upphör att gälla, bortfaller också den tidsbegränsning för försäljning av öl, som enligt 23 § ölförsäljningsförordningen knutits till affärstidsregleringen. Med hänsyn härtill har Kungl. Maj:t efter föredragning av chefen för finansdepartementet beslutat att i proposition till riksdagen föreslå sådan ändring i ölförsäljningsförordningen att försäljningen av öl även i fortsättningen begränsas till de tider som gäller enligt nuvarande bestämmelser.

Herr talman! Det kan förefalla märkligt att begära ordet när Kungl. Maj:t förelägger riksdagen en skrivelse.

Jag vill erinra om att man från handelns sida haft anledning kritisera denna underliga dispensgivning.

att mycket kraftigt rationaliseras bort, och kvar står därpå de stora affärskedjorna som har möjlighet att bära de ekonomiska bördorna och som slipper att ta de hänsyn till de affärsanställda som småföretag ur social synpunkt ändå måste ta. Det har sagts mycket vackert — om jag hann följa med föredragningen riktigt — om att man skulle ha en nämnd för priset. Jag kunde nästan förstå att man skall ha ett nytt ämbetsverk, för några måste ju sysselsättas, men jag har aldrig sett att dessa ämbetsverk kan påverka det väsentliga i dylika sammanhang. Priset — det låter mycket vackert att man skall slå ut det. Men vilka är det som skall betala? Är det bara vi som har god ekonomi och är så bekväma att vi inte kan nyttja tiden från fredagskvällen till måndagsmorgonen på ett annat sätt än att gå i affärerna? Ytterst kommer detta att träffa låglönegrupperna och de människor som av olika skäl — ålder, handikapp etc. — tvingas att få se att all service tas bort från närheten till deras bostäder och förs ut till stora centra. Se hur det har gått med trafiken! Se hur det har gått med vår post! Det är orimligt med den försämrade service för allmänheten som vi nu upplever ute i bygderna. Skall man nu ytterligare ta bort möjligheterna för oss att åtminstone ha en butik kvar på en eller två mils avstånd från bebyggelsen? Detta innebär ju att man kommer att slå sönder möjligheterna att leva vidare för de små affärer som ännu finns kvar i glesbygderna. Jag tror att man inom handeln förr eller senare kommer att tvingas att pröva om sin övertro på stora affärscentra. Det talas i skrivelsen om att man skall kompensera genom pengar. Visst kan man göra det. Det är givet att man kan säga åt industriarbetare och andra grupper: Ni tillhör den grupp som skall kompenseras med pengar. Tag bort arbetstidslagen! Tag bort alla skyddsåtgärder! Då har man tagit ett steg tillbaka. Hela den här skrivelsen visar en cynism som för mig är osmaklig. Handelsdepartementet borde ha haft mycket ingående resonemang med socialdepartementet innan skrivelsen färdigställdes. Det är väldigt roligt att läsa det vackra uttalandet om att stränga åtgärder skall vidtas om det här försöket misslyckas. Sedan vi har misslyckats på detta område har vi inga möjligheter att återgå till den gamla ordningen, ty då har vi slagit ihjäl småhandlarna och de små enheterna inom de stora företagen, och då står människorna hjälplösa mot utvecklingen.

Jag är på det klara med att sedan ett statsråd har lämnat en sådan här skrivelse är det föga lönt att vänta sig att han skall erkänna att han har fel, hur fel han än har. Ett statsråd vill ju gärna vara ofelbar. Jag har en känsla av att handelsministern tycker sig vara ofelbar när han tillmötesgår krav från de grupper som har det bäst och inte tar hänsyn till de förhållanden som råder huvudsakligen på landsbygden men även inom tätorterna.

Att sedan landsbygden och de gamla och handikappade i det här sammanhanget tydligen helt har förbigåtts beklagar jag. Det är märkligt att förslag i en så viktig fråga nu skall överlåtas till att prövas och utformas av enskilda riksdagsledamöter på en begränsad tid. Jag hoppas verkligen att riksdagen själv, med beaktande av de synpunkter jag har framfört, skall ha möjlighet att ta ett initiativ och säga ifrån i en fråga som är så väsentlig för allmänheten och för trivseln inom samhället. Det här förslaget har ingen som helst social bakgrund, och det kan icke heller ekonomiskt motiveras. Verkningarna kommer ytterst att gå ut över de grupper som redan nu har besvärligheter i ekonomiskt och annat avseende. Herr talman! Självfallet finns det ingen möjlighet till något yrkande i det här sammanhanget. Jag vill vädja till regeringen att ta upp frågan på nytt, och jag hoppas att riksdagen, om så icke blir förhållandet, själv tar de initiativ som borde vara självklara i fråga om en så viktig del av svenskt samhällsliv.

Herr talman! Den offentliga verksamheten i vårt land befinner sig sedan lång tid i stark expansion. Det gäller både på den statliga och på den kommunala sidan. Denna expanderande offentliga verksamhet bedrivs i allt större utsträckning i bolagsform. Det finns i och för sig goda skäl för användandet av bolagsformen både när det gäller staten och när det gäller kommunerna.

Det pågår i dag ute i samhället en debatt om det här, en debatt om att de statliga och kommunala bolagen löper en risk att utvecklas till okontrollerade maktcentra just på grund av de små möjligheterna till folklig insyn. Det finns i den här debatten en påtaglig oro för att medborgarna och deras representanter kan bli överspelade. Den debatten har uppenbarligen inte nått fram till majoriteten i Kommunförbundets styrelse och majoriteten i konstitutionsutskottet. Kommunförbundets styrelsemajoritet säger att såvitt styrelsen kunnat finna har, sedan ett tidigare uttalande gjorts, några nya eller ändrade förhållanden inte inträffat som skulle motivera en annan syn på de nu aktuella problemen. Kommunförbundets styrelse har inte tagit några intryck av den debatt om utvecklingen av de offentliga bolagen och de därmed förenade riskerna som förts ute i samhället. I motsats till majoriteten i utskottet känner vi reservanter oss bekymrade för den här utvecklingen. Vi tycker att det ligger en fundamental sanning i den debatt som har förts om dessa risker, och vi vill därför att snabba åtgärder skall komma till stånd i syfte att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn och kontroll i de offentliga bolagen — vad gäller dagens ärende i första hand i de kommunala bolagen. Vi har framfört ett flertal konkreta förslag till hur detta skall ske. Jag skall, herr talman, inte ta kammarens tid i anspråk med att referera dessa förslag; de står ju att läsa i reservationen och i motionerna.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

Herr talman! Jag vill instämma i allt vad herr Molin här har sagt. Motionen från moderata samlingspartiet i den här frågan är också snarlik den som väckts av folkpartiet. Vad vi särskilt vill trycka på i sammanhanget är tidsfaktorn — att frågan om ökad insyn i kommunala bolag får en snar lösning i utredningen om den kommunala demokratin. Vi vill på denna punkt varmt instämma i vad de tre reservanterna i Svenska kommunförbundet har sagt. Med detta, herr talman, vill också jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Formerna för den kommunala verksamheten är det självfallet mycket angeläget att vi diskuterar och håller levande. Det är ju .— som har understrukits i många sammanhang — så, att mycket av den kommunala verksamheten till ökande del övergår till att ske i stiftelser och bolag, och därför är det utomordentligt viktigt att vi får en insyn så långt det är möjligt i den verksamheten. Den här frågan har ju varit föremål för riksdagsbehandling under flera år. Vi har från centern tidigare drivit frågan så starkt som det över huvud taget går att driva den. Vi har också så småningom fått våra krav tillgodosedda på det sättet att frågan nu ligger hos utredningen om den kommunala demokratin. Och jag tycker att det är litet starka ord herr Molin använder när han påstår att budskapet kanske inte har trängt in till majoriteten i Kommunförbundets styrelse eller ens till majoriteten i konstitutionsutskottet. Jag för min del vill bara kort och gott säga att vad minoriteten i Kommunförbundets styrelse har sagt är ingenting annat än att man kraftigt vill understryka värdet av att den här frågan kommer till behandling, och man fortsätter med att säga att riksdagen bör uppdra åt utredningen om den kommunala demokratin att snarast framlägga förslag i ärendet. Detta innefattas också i utskottets betänkande. Vi i utredningen om den kommunala demokratin har många frågor att behandla, och vi har alltså även denna fråga att ta ställning till. Vi kommer — som herr Johansson i Trollhättan också sade — att så snart det över huvud taget är möjligt framlägga förslag i detta väsentliga ärende. Och jag vill personligen säga att jag föredrar att man får en utredning om och översyn av reglerna för insyn i kommunala bolag och stiftelser i en parlamentarisk utredning. Jag har inte samma önskan som reservanterna att Kungl. Maj:t ensidigt skall föra fram förslag i insynsavseende. Jag föredrar således, herr talman, vad som är sagt från utskottets sida, och jag vill klart understryka det stora i den här frågan och det angelägna iatt snara åtgärder kan vidtas för ökad insyn.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sade att den här debatten har pågått i många år, och det är riktigt. Det är också så att debatten har intensifierats under senare tid. Men det är klart att om man säger att debatten har pågått i många år, så blir det naturligt att ställa frågan: När anser då utskottets talesman att tiden är inne för att framlägga förslag till åtgärder? Vi hörde att frågan senast behandlades för ett och ett halvt år sedan, under vårriksdagen 1970. Uppenbarligen menade herr Johansson att man inte haft anledning att låta sig påverka av den debatt som har förekommit om hur verksamheten i de statliga och de kommunala bolagen går till.

Från folkpartiets sida har vi i våra motioner presenterat ett stort antal konkreta uppslag. Frågan är, herr Johansson i Trollhättan: Får vi ett förslag 1972?

Herr talman! Det här ärendet gäller en förändring av 2 § lagen om församlingsstyrelse för att kyrkoförsamling skulle få kompetens att ge anslag av uttaxerade medel till kyrkans mission och u-landshjälp. Församlingsstyrelselagen, som begränsar kyrkoförsamlingarnas rätt i det här avseendet, är nu tio år gammal. Det har verkligen skett mycket på dessa tio år. Världen har krympt. Den fattiga världen har kommit oss allt närmare, och nästan varje dag kryper den genom TV-rutan in i vardagsrummet i tusentals svenska hem. Det borde vid det här laget vara så att u-landshjälpen vore en angelägenhet för var människa i det här landet. I varje fall ser kyrkan missionen och det internationella biståndet som en integrerande och ofrånkomlig kristen uppgift. Man kan inte längre tänka bort missionen från kyrkans verksamhet. Detta har också manifesterats i stora offer till mission och u-landshjälp, och det manifesterades också vid det stora världskyrkomötet i Uppsala 1968, där man framförde mäktiga appeller till världens olika kyrkor och regeringar. Det kom även till uttryck vid kyrkomötena 1968 och 1970. Vid det senare tillfället enades man om att skriva till Kungl. Maj:t och begära en ändring just av 28 i församlingsstyrelselagen för att därmed vidga kompentensen för kyrkoförsamlingarna att ge anslag till mission och u-landshjälp. En sådan ordning har man i de evangeliska kyrkorna i Tyskland liksom också i den finska kyrkan. Det är beklämmande att konstatera att vi som var värdland för världskyrkomötet 1968 ännu inte hunnit dit. Utskottet erinrar om att den kyrkokommunala kompetensen är samordnad med den borgerliga kommunala kompetensen och alltså knuten lokalt till kommunen. Men parallellen mellan kyrkoförsamlingen och kommunen är i detta sammanhang inte relevant. Kyrkoförsamlingen har sin särart. Kyrkoförsamlingen representerar en gemenskap över gränserna; den ingår i en världsvid gemenskap — det ligger i kyrkans väsen. När man säger att den borgerliga kommunen inte heller har någon möjlighet att ge anslag av skattemedel till u-landshjälp är det inte helt sant, ty staten kan så att säga på de borgerliga kommunernas vägnar anslå dessa medel. Men kyrkoförsamlingarna har inte något sådant gemensamt organ som kan verkställa en motsvarande uttaxering. Detta är ett underligt förhållande just med tanke på den ena av de i motionen åsyftade institutionerna, nämligen Svenska kyrkans missionsstyrelse.

Missionsstyrelsen är ju inte något självförsörjande företag, utan den är i ekonomiskt hänseende helt hänvisad till kyrkoförsamlingarna. Jag menar att man begränsar hårt församlingarnas fundamentala uppgift att bedriva mission och internationell diakoni genom den nuvarande ordningen.

Detta är just förhållandet med u-landshjälpen och missionsverksamheten. Nu har utskottet förhållit sig helt neutralt till motionen och bara hänvisat till att Kungl. Maj:t har att behandla kyrkomötesskrivelsen i samma ärende i samband med betänkandet om den kommunala kompetensen i kommunalrättsutredningen. Fördenskull har jag inte reserverat mig utan för den här gången nöjt mig med ett särskilt yttrande, som jag härmed ytterligare kommenterat.

Herr talman! Herr Werner i Malmö ställde inget särskilt yrkande, men jag skulle ändå vilja något kommentera hans anförande. Ingen här har väl något att invända mot herr Werners beskrivning av vår krympande värld och hur u-länderna och deras problem kommer oss in på livet. Det är inte heller därför att vi har någon annan uppfattning om detta som utskottet i dag hemställer om att riksdagen skall avslå motionen. Herr Werner hänvisar till 1968 års kyrkomöte, då motioner i denna fråga väcktes. Ett utskott vid kyrkomötet behandlade motionerna och avstyrkte desamma med hänvisning till att bestämmelserna om församlings kompetensområde korresponderar med motsvarande bestämmelser i kommunallagen och landstingslagen, som även för de borgerliga kommunernas del stadgar en begränsning till kommunens angelägenheter. Kyrkomötet avslog de ifrågavarande motionerna. Vid 1970 års kyrkomöte voterades det om denna fråga, och även då avslogs motionerna, men efteråt hemställde man med anledning av motionerna hos Kungl. Maj:t om sådan ändring i lagen om församlingsstyrelse att församling skulle erhålla kompetens att bevilja anslag till internationellt biståndsoch utvecklingsarbete. Nu ligger denna fråga hos Kungl. Maj:t för prövning, vilket herr Werner också framhöll. Regeringen kommer att ta ställning till denna framställning i samband med prövningen av det betänkande om den kommunala kompetensen som kommunalrättskommittén väntas avlämna inom kort. Eftersom en sådan prövning i något avseende kan väntas, anser utskottet att vi i dag inte skall ta någon ställning till motionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan att riksdagen avslår motionen.
Herr talman! Jag känner mycket väl till hur frågan behandlades vid de olika kyrkomöterna och att den föll 1968. Jag tycker dock att det var ganska remarkabelt just att man trots ett avslag i utskottet 1970 lyckades föra den till resultat på det sätt fru Thunvall nämnde. Det var detta jag framhöll såsom en betydelsefull manifestation.

Herr talman! Konstitutionsutskottets korta utlåtande nr 47 behandlar en fråga som jag tillsammans med några andra motionärer aktualiserade vid 1968 års riksdag och som sedan dess har tilldragit sig ett växande intresse bland olika invandrargrupper. Det gäller tanken att undersöka möjligheterna att tillerkänna här i Sverige arbetande utlänningar kommunal rösträtt. Bakgrunden till detta uppslag, som kanske verkar radikalt och chockerande, är de nya problem som den växande rörligheten hos människorna i Europa efter kriget kan skapa. Man kan ha olika hypoteser om hur utvecklingen på detta område kommer att gestalta sig. Men sannolikheten talar för att ett ökande antal människor blir benägna att för en betydande del av sitt yrkesverksamma liv söka arbete i något annat land än sitt ursprungsland, för att senare längre fram i livet återvända till detta ursprungsland. Mycket talär också för att Sverige i väsentlig utsträckning kommer att spela rollen av mottagarland för sådana utländska medborgare som inte avser att definitivt slå sig ned här i landet. Om man vill att dessa människor för det första snabbt skall anpassa sig till det samhälle, där de under en längre tid skall verka, för det andra få någon möjlighet att påverka de samhälleliga förhållanden i vilka de blir infogade, blir det naturligt att ställa frågan, om man inte kan bereda dem rösträtt vid val till kommunala organ, vilkas beslut i hög grad påverkar deras vardagstillvaro. Man löser knappast det problemet genom att som alternativ erbjuda dem svenskt medborgarskap efter en kortare väntetid än vad som nu är normalt. Just därför att man måste räkna med att de i många fall siktar till att en dag återvända till ursprungslandet är det inte alls säkert att ett svenskt medborgarskap innebär någon lockelse. De kan ha kvar många band till hemlandet som de inte vill bryta. De kan riskera att inte på nytt förvärva sitt ursprungliga medborgarskap, om de en gång avsagt sig det. Meningen kan ju inte vara att främja en utveckling mot dubbla medborgarskap, vilket skulle medföra en mängd komplikationer. Jag beklagar alltså att grundlagberedningen redan tagit ställning mot tanken på kommunal rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap och att konstitutionsutskottet i sin tur utan närmare prövning tycks vara berett att ansluta sig till grundlagberedningens ställningstagande. Utskottet har verkligen haft bråttom i denna fråga — det hade ju varit lätt att hänvisa till grundlagberedningens arbete och tills vidare avstå från att ta ställning. Nu tar man ställning redan innan det föreligger någon dokumentation, något utredningsmaterial, till belysning av problemet. Vilka skälen är till grundlagberedningens beslut får vi alltså inte veta. Det är klart att en kortare väntetid för förvärv av svenskt medborgarskap i och för sig kan vara en lovvärd reform. Men den löser inte hela det problem som några socialdemokrater tog upp 1968 och som några centerpartister återupptog i januari i år. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan instämma i herr Björks i Göteborg allmänna resonemang om det nödvändiga i att vidga möjligheterna för invandrare att vara med och påverka närsamhället. Den möjligheten ökas naturligtvis, om man snabbare än vad som hittills varit fallet kan ge dem bl.a. kommunal rösträtt. Det är alldeles riktigt som det har sagts att det förslag som har annonserats från grundlagberedningen avser att lösa denna problematik genom att naturaliseringstiden minskar från nuvarande sju år till betydligt kortare tid. Detta understryker utskottet genom att poängtera att det verkligen skall bli en väsentlig förkortning av den nu gällande gränsen. Det är, som jag sade tidigare, alldeles uppenbart att man med den reformen kommer att ge åtskilligt flera invandrare möjligheter att vara med och påverka samhället än vad nu är fallet. Vad som är oklart är den preciserade tid man avser att föreslå — vi får väl återkomma till den diskussionen den dag vi har grundlagberedningens förslag på bordet. Det finns anledning att vid det tillfället ytterligare utveckla den problematik = Nr 124 som herr Björk alldeles riktigt påpekade. On: sdagen de Jag har med det sagda, herr talman, velat understryka värdet av att 10 överntär 197] någonting sker i denna fråga, att det sker så snabbt som möjligt och att vi, när grundlagberedningens förslag föreligger på riksdagens bord, då Sänkning av röstockså får möjlighet att ytterligare penetrera detta väsentliga problem.

Herr talman! Man kan beklaga att behandlingen av problem som ligger nära intill varandra blir splittrad på olika utskott och att ärendena därför inte kommer upp till avgörande samtidigt i kammaren.

Det är klart att dessa frågor hör samman, och jag vill starkt understryka vad som redan sagts här, nämligen att det är nödvändigt att något görs. Snart är en tiondel av invånarna i Sverige invandrare. Vi måste hjälpa till med den anpassning som erfordras och samtidigt inte glömma att vi själva måste anpassa oss till invandrarna för att nå ett vettigt och hyggligt resultat. Alla dessa frågor hör samman, och jag har bara att beklaga att vi inte kan få en debatt på en gång. Jag har ganska stor förståelse för Kaj Björks resonemang, om han tror att han genom att följa sin linje kan nå ett bättre resultat än genom att följa utskottets. I viss mån kan man säga att dessa båda problem ligger intill varandra, men de får inte samma verkan. Det är dock möjligt att lösningen av det ena problemet inte behöver förskjuta lösningen av det andra. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Vi skall nu under partipolitisk enighet fatta ett beslut, som om några år ger tiotusentals svenskar en möjlighet att påverka sitt lands styrelse. Efter åratal av strider och voteringar slår konstitutionsutskottet nu fast att motionerna om en sänkning av rösträttsåldern till 18 år kommer att i sak bifallas längre fram, Under enighet har grundlagberedningen kommit fram till att från och med den dag en svensk medborgare fyller 18 år skall han eller hon ha rätt att rösta i framtiden. 113 Den motion som kräver just en sådan reform skall inte längre avstyrkas. Den blir besvarad med beskedet att grundlagberedningen helt har tillgodosett motionärernas önskemål. Vi som länge har arbetat för just en sådan sänkning av rösträttsåldern är naturligtvis tacksamma för den förskjutning av opinionen som har inträtt. Bakom kravet på rösträtt vid 18 år ligger tanken att ju fler människor som ges ett inflytande över samhällets skötsel desto mer breddar man också känslan av ansvar för detta samhälle. De ungdomar, som på så många sätt är aktiva i dag i den politiska debatten, skall nu ges förtroendet att vara med att välja riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vid 18 års ålder inträder en rad skyldigheter för svenska medborgare. Många måste t.ex. då vara med och utbilda sig för att försvara det här landet om det angrips. Nu får samma människor rätten att också med sin röst på valdagen påverka landets politik. År från år har stödet för den linjen vuxit. Förra året fick vi majoritet i andra kammaren men motionen avslogs av första kammaren. I dag är konstitutionsutskottet enigt. Från liberalt håll ser vi det beslut som skall fattas längre fram och före nästa val som en viktig författningspolitisk reform och som en fördjupning av den svenska demokratin. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom jag under flera år har stött tanken på rösträttsålderns sänkande till 18 år hälsar jag givetvis utskottets betänkande med tillfredsställelse. Men jag vill ställa följande fråga: Har utskottet i samband med frågan om rösträttsålderns sänkande till 18 år även prövat frågan om att ge förmyndarlagstiftningen samma innehåll? Det vore ju orimligt att ha medborgarrätt men sakna förmyndarrätt. Jag anser det därför självklart, att om rösträttsåldern sänks till 18 år skall även förmyndaråldern sänkas på samma sätt.

Jag skall be att få framföra ett tack till utskottets talesman därför att man nu har fullföljt en tanke som var en förutsättning för att hela detta problemkomplex skulle kunna lösas.
Herr talman! Efter de tacksamhetsdeklarationer som här har kommit fram vill jag gärna ansluta mig till raden av dem som uttalar en tillfredsställelse över att utskottet nu har kunnat redovisa vad som är på väg i den här frågan. Vi har, som alla vet, från centerpartiet under många år fört fram kravet om en sänkning av rösträttsåldern, och vi är självfallet glada över att vi kan sikta en lösning i enlighet med de riktlinjer vi så länge har kämpat för.

Herr talman! En angelägen utveckling av planeringsmetoderna i samhällelig verksamhet får inte leda till försvagade möjligheter för politikern att styra utvecklingen eller minska den politiska oppositionens förutsättningar att följa planeringsarbetet. Tvärtom måste planeringssystemen byggas upp så att de underlättar dels styrning och insyn, dels utveckling och val av alternativ, dvs. lägga ett allt större faktiskt ansvar för utvecklingen hos beslutsfattarna — politikerna. Behovet av utbyggda resurser för prognosverksamhet och framtidsstudier är då naturligtvis stort. Dessa frågor har från folkpartihåll tagits upp i motionerna 112 och 1150. Konstitutionsutskottet har gett motionerna en mycket positiv behandling och genom sin kraftfulla anslutning till motionernas syfte fört dessa viktiga principfrågor väsentligt framåt. De är enligt utskottets mening av största betydelse för en levande demokrati. Vi har från folkpartiet funnit ett stort värde i denna enhällighet som ju är en garanti för att dessa viktiga frågor som motionen tar upp förs ett stort steg framåt. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till konstitutionsutskottets betänkande nr 50.